Herr talman! Jag noterar självfallet med tillfredsställelse alla de åtgärder som jordbruksministern redovisar. Man tar emellertid ofta upp en diskussion närmast för att dryfta de åtgärder som man tycker återstår att vidtaga. >åståendet att inget land har så många forskare sysselsatta med detta som vi har är naturligtvis mycket svårt att bedöma. Jag vill inte alls beskylla statsrådet för någon självbelåtenhet med anledning av att han använder en sådan formulering. Hans påstående kan vara riktigt, men det är mycket svårt att belägga det. Jag vill å andra sidan peka på det förhållandet att de forskare, som alldeles nyligen slog larm och påpekade att statens institut för folkhälsan faktiskt inte hade agerat fullt i nivå med sin uppgift på detta område, inte var direkt ålagda att arbeta med dessa frågor utan hade tagit upp spörsmålet av eget intresse och känsla av ansvar. Vad det gäller på detta område är att snabbt få reda på vad som skall göras för att stoppa kvicksilverutsläppen. Kunde inte därvidlag något mera rigorösa åtgärder rekommenderas av departementet mot de industrier som alltjämt tar sig friheten att i profitsyfte förstöra våra vatten och därmed kanske fördärva människor? Vi vet ju inget om de långtidseffekter som födoämnenas kvicksilverhalt har på våra hjärnceller, på cancerfrekvens och annat, men vi vet ändå att kvicksilvret är mycket farligt. Herr talman! Låt mig, även om jag inte vet om tiden medger det, erinra om docent Tejnings provserie över kvicksilverhalten hos gravida kvinnor och nyfödda barn. Jag tycker att det material han lägger fram är ganska skrämmande. Av det framgår att de nyfödda barnen i genomsnitt har 27 procent högre kvicksilverhalt i blodet än sina mödrar. Hur mycket högre kvicksilverhalt kan då barn till mödrar med stor fiskkonsumtion uppvisa? Man har ju hittills inte undersökt så många av vårt lands invånare i detta avseende. Jag menar att utredningarna måste bedrivas snabbt, om vi inte skall riskera att den fisk som vi vill köpa måste receptbeläggas.
Herr talman! Bara ytterligare några få ord. Det är möjligt att det kan finnas andra länder där man forskar mer på detta område än vi gör. Måhända var jag något för tvärsäker på denna punkt. Men om jag håller mig till de publicerade arbeten i form av inventeringar på området, vilka finns att tillgå, vågar jag nog upprepa mitt påstående, särskilt med beaktande av de begränsade resurser vi har i vårt land i jämförelse med de som stormakterna har. Jag vill emellertid också, herr Jans-, son, för att inget missförstånd skall uppstå framhålla att jag absolut inte vänder mig mot den grupp av unga forskare, som på olika sätt har engagerat sig i dessa frågor. Tvärtom tycker jag att det är mycket välkommet att en hel rad unga vetenskapsmän verkligen har ägnat sig åt miljöfrågorna och skapat debatt kring dessa spörsmål. Jag tycker dock att man då också skall ge myndigheten i fråga, i detta fall statens institut för folkhälsan, ett erkännande för det positiva i att man bjudit in dessa forskare till en öppen diskussion kring frågorna för att man skall kunna komma fram till ett ännu bättre underlag för sitt handlande.

Herr talman! Jag vill bara göra ett par reflexioner. Den första är att man självfallet med stor tillfredsställelse hälsar att styrelsen för folkhälsoinstitutet nu har skaffat sig en vetenskaplig panel, som man kan få ordentliga besked av. Och, herr statsråd, jag vill tilllägga att det verkligen är på tiden ait så sker. De svävande uppgifter, de misstolkningar av japansk statistik som förekommit och alla motsägande påståenden mellan experter här hemma och på andra håll om vad som är skadligt eller inte i detta fall har medfört oerhörda konsekvenser. I det län som jag har äran att här representera har en stor yrkesgrupp, vänernfiskarna, på grund därav praktiskt taget över en natt blivit urståndsatta att skaffa sig sin utkomst. Dessa yrkesfiskare anser naturligtvis, och jag instämmer med dem, att om det är ett faktum att insjöfisken är otjänlig som människoföda, så skall något sådant fiske inte förekomma. Men den yrkesgruppen och de oräkneliga fiskätarna här i landet har berättigade anspråk på att inte behöva bli offer för gissningar, antaganden och felläsningar. De vill ha objektiva fakta, så att de vet vad de skall hålla sig till. Utöver det som statsrådet här anfört vill jag tillägga att nu får vi äntligen en expertpanel, vilken jag gärna skulle se utökad med experter utifrån som inte har varit inblandade i den tidigare i långa stycken förvirrade diskussionen. Vi fick ett exempel på den förvirringen i TV för inte så länge sedan. Trots att programmet i många avseenden var mycket trevligt gjorde det ändå ett synnerligen svävande intryck. När vi nu får en expertis som vi kan känna förtroende för skall departementet inte göra några egna bedömningar utan man skall bygga på de fakta som presenteras. Jag förutsätter också att det inte läggs fram några påståenden förrän man är säker på att man kan stå för dem. Man bör kunna tala om vad som verkligen är tjänligt eller otjänligt som människoföda. Som herr statsrådet vet är fisk i allmänhet utmärkt som människoföda och har varit det i oräkneliga generationer här i landet. Och fisken behöver kanske inte utdömas som människoföda på de grunder som man nu har kommit fram till på en höft. Här är det verkligen högst nödvändigt att komma fram till fakta.
Herr talman! Jag tyckte att herr Ståhl motsade sig själv. Han hälsade med tillfredsställelse att den expertgrupp som skall bedöma dessa frågor och utfärda rekommendationer blir större, och sedan sade han att man inte i kanslihuset skall göra några egna bedömningar i detta sammanhang. Så långt var det rätt, och så långt håller jag med herr Ståbl. Men mot slutet av inlägget verkade det som om herr Ståhl i alla fall räknade med att vi skulle göra en del självständiga bedömningar. Jag tror nu inte att det går för vare sig mig eller annan ledamot av regeringen att göra någon annan bedömning än den som expertisen kommer fram till. Dess bedömning måste vi i sådana fall som detta alltid ha som utgångspunkt för vårt handlande.

Herr talman! Jag vill knyta an till det som jordbruksministern slutade med, att vi naturligtvis måste lita till expertisen. Men det som är det mest beklagliga i denna fråga är ju att det har kommit så många olika besked från expertisen. Man har inte kunnat få någon bestämd uppfattning om vad som är farligt och vad som inte är farligt. Detta att sprida uppgifter som inte är klart dokumenterade tycker jag är att betrakta som något ansvarslöst. Herr Ståhl har nyss redovisat vilka svårigheter som uppstått för yrkesfiskarna. Det gäller inte bara yrkesfiskarna i Vänern, som herr Ståhl närmast talade om, utan också yrkesfiskarna it.ex. Mälaren och Hjälmaren — ja, i hela vårt land. Det har ju blivit en minskad konsumtion av fisk — och det gäller även den fisk som garanterat absolut inte kan innehålla något kvicksilver. Följden har blivit betydande inkomstminskningar för en mycket stor del av hela fiskarkåren. Detta är det verkligt stora problemet för fiskarna i sammanhanget. För det första gäller det nu att ge fiskarna en rimlig ersättning för det inkomstbortfall som de drabbats av inte bara i de vatten som blivit svartlistade utan också i andra områden, där verkningarna av allmänhetens minskade fiskkonsumtion blivit kännbara. För det andra — och det är en mera långsiktig fråga — gäller det att få stopp på det kvicksilverutsläpp som sker från olika industrier.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han anser det vara möjligt att påbörja reformen med fasta studiegångar vid de filosofiska fakulteterna redan från och med höstterminen 1968. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Inom universitetskanslersämbetet arbetar för närvarande en särskild arbetsgrupp med upppgift att utreda frågan om en fastare organisation av utbildningen fram till primärexamen vid de filosofiska fakulteterna. Innan gruppens arbete är avslutat — vilket beräknas ske inom kort är jag inte beredd att
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret. Jag måste uppriktigt säga, att jag hade väntat att statsrådet skulle ha deklarerat att tiden nu är så långt liden, att det inte går att besluta om att tillämpa fasta studiegångar — som vi ännu inte sett till — från och med höstterminen 1968. Ett sådant besked väntar univer sitetsmyndigheterna, arbetsmarknadsorganisationerna och studentkårerna Det är att beklaga att statsrådet Moberg redan blivit så miljöpåverkad att han inte velat lyssna på förnuftsskäl och väl underbyggda råd. Läget är helt enkelt det, herr Moberg, att universitetskanslersämbetets betänkande för närvarande föreligger i korrektur och — enligt vad jag inhämtat — beräknas bli offentligt i början av mars. Universitetskanslersämbetet avser att remittera betänkandet till universiteten för yttrande. Det tar sin tid. Sedan skall remisshandlingarna ordnas och så skall förslaget överlämnas till utbildningsdepartementet, vilket — har jag fått uppgift om — beräknas kunna ske först i maj månad. Menar statsrådet, om nu detta är riktigt, att det då finns tid för att fatta beslut ärendet skall ju föreläggas riksdagen att informera studenterna om saken samt bereda lärarna tillfälle att lägga om undervisningen och planera för höstterminen? Jag tror för min del inte att det finns tid härför, och jag tycker att herr Moberg trots allt borde ha kunnat dra den rätta slutsatsen i dag. Under alla förhållanden måste den rätta slutsatsen dras i början av mars. Jag skulle sätta värde på om statsrådet Moberg ville tala om, vad som gör att han fortfarande hoppas kunna klara saken i vanlig ordning. Hoppet är ju det sista som överger även ett statsråd.
Herr talman! Det är mycket enkelt. Vi har här i landet sedan länge som praxis att när vi har gett en myndighet i uppdrag att utreda en sak prövar vi inte dess förslag innan det ligger på bordet. Det är den enkla anledningen till att mitt svar fick en sådan utform Det är självklart att vi noga följer denna fråga i departementet. Vi har fått motta åtskilliga uppvaktningar och skrivelser i detta ärende, men vi måste se vad förslaget från denna arbetsgrupp innebär innan vi kan ta ställning. Så fort detta förslag är lagt på bordet i universitetskanslersämbetet kommer regeringen omedelbart att pröva frågan, om det då finns rimlig anledning att räkna med att reformen skall kunna sättas i verket redan nästa höst.

Det har sagts — även om det är en liten överdrift — att om fem månader kommer, om det är möjligt, den största reform inom universiteten som någonsin gjorts. En sådan får inte genomföras i något hastighetens och panikens tecken. Handlägg denna sak försiktigt, herr Moberg, så att det inte uppstår en oerhörd villervalla! Det är mycket lätt att gå ryktbar till universitetshistorien och det finns många sätt att nå odödlig heten, men det som herr Moberg är på väg emot, ehuru han inte vill ge ett klart svar beträffande vad som kommer att ske, är avgjort det sämsta.
Herr talman! I stora frågor handlar regeringen inte i panik. En del av förslaget är tidsplanen. Den kommer att prövas så fort förslaget ligger på bordet.

Herr talman! Herr Wiklund i Härnösand har frågat mig, om jag kan meddela läget för dagen beträffande samarbetet "mellan olika former av räddningstjänst och om jag kan uppge när ett på :räddningstjänstutredningens överväganden baserat förslag om samordning kan väntas bli förelagt riksdagen. Räddningstjänstutredningen har i uppdrag bl.a. att utreda hur erforderlig samordning av nu organiserad räddningsverksamhet bör ske. Den kartläggning av förhållandena som måste ligga till grund för övervägandena i frågan görs inom utredningen. I stort kan sägas att samordningen av olika grenar av räddningstjänsten främst sker hos länsstyrelserna. De har i stor utsträckning, i samråd med andra statliga och med kommunala myndigheter, utarbetat planer för samordning av de resurser som finns för olika slag av räddningstjänst. Som exempel kan nämnas att några länsstyrelser sommaren 1967 med framgång ledde åtgärder mot oljeutsläpp i kustvattnen i södra Sverige. beräknas pågå hela år 1968. När förslag grundade på utredningens arbete kan läggas fram är det alltså för tidigt att säga något om nu.

Herr talman! Herr Wiklund i Härnösand uppehöll sig i sitt anförande särskilt vid frågan om larmtjänsten. Jag kan meddela att räddningstjänstutredningen genom AB Teleunderhåll låter utreda frågan om en total samordning av alla larmsystem. För närvarande finns inom televerket SOS-numret 90 000 över vilket man når brandkår, ambu lans, flygräddning, sjöräddning och J d dd polis. Vägverket undersöker dessutom möjligheten att sätta upp larmtelefoner utefter motorvägarna. Alla de frågor som herr Wiklund i Härnösand tog upp ligger sålunda inom ramen för räddningstjänstutredningens kompetens och är föremål för dess uppmärksamhet och intensiva arbete. Jag vågar dessutom säga att länsstyrelserna är fullt medvetna om sin roll i dessa sammanhang.

Herr talman! Fru Marklund har frågat mig, om jag vill uttala mig om förutsättningarna för en utvidgad malmbrytning i norra Sverige. Förutsättningarna för en ökning av malmbrytningen är dels att malmreserver finns av sådan natur att konkurrenskraftig produktion kan upprätthållas, dels att marknadens efterfrågan på malm utvecklas så att leveranserna kan ökas utan alltför ogynnsamma prissänkningar. Genom den omfattande prospektering, som utförs i norra Sverige av Sveriges geologiska undersökning, LKAB och enskilda företag, har på senare år de kända malmreserverna ökat avsevärt. Marknadsutvecklingen på järnmalmsområdet har under en lång följd av år varit ogynnsam och LKAB har sedan år 1957 fått vidkännas en drygt 40-procentig prissänkning. Brytningen har ändå under det senaste decenniet kunnat väsentligt ökas. Enligt undersökningar av internationella organ torde ett överutbud av järnmalm vara att vänta på marknaden under åtskilliga år framöver. Trots detta beräknar LKAB att successivt, låt vara med temporära bakslag, kunna öka sina leveranser. Under år 1969 väntas således LKAB kunna genomföra sin hittills största årliga ökning av leveranserna. Viss total ökning av arbetsstyrkan hos LKAB beräknas ske i samband med bemanning av nyanläggningar och ökad produktion. På sulfidmalmsområdet = fluktuerar priserna starkt men kvantitativt är avsättningsmöjligheterna goda. Boliden har under senare år utvidgat sin malmbrytning. Beträffande vissa staten tillhöriga sulfidmalmer pågår undersökningar om förutsättningarna för att påbörja brytning. Sammanfattningsvis kan sägas att utsikterna för nya malmfynd är goda och att redan gjorda fynd efter närmare undersökning kan visa sig brytvärda. Självfallet är det min avsikt att vidta alla de åtgärder från statens sida som visar sig påkallade för att åstadkomma en ökning av en lönsam malmbrytning i norra Sverige.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Wickman för svaret på min fråga. Självfallet är jag till freds med statsrådets besked om utsikterna för den närmaste tiden vad gäller malmleveranser och undersökning av nya malmfynd. Av kända skäl var min fråga allmänt formulerad, men jag vill säga att den främst hade föranletts av landshövding Ragnar Lassinanttis uppseendeväckande förslag om att erbjuda exploateringen av malmfyndigheterna i Kaunisvaara till ett finskt bolag. Utredningarna om kaunisvaaramalmen har pågått orimligt länge. Under tiden har arbetslösheten trots en kraftig utflyttning i området varit mycket svår, och det är den fortfarande. Initiativ till annan industrialisering har inte varit till fyllest. Mot den bakgrunden uppfattade jag landshövdingens utspel som kritik mot den näringspolitik som hittills bedrivits i övre Tornedalen. Om ett finskt bolag antas ha förutsättningar att sätta i gång lönande gruvdrift i detta område, måste förutsättningarna rimligtvis vara ännu bättre för LKAB, som förfogar över tekniska resurser överlägsna motsvarande finska bolags och dessutom tillsammans med andra svenska gruvägare har en stor försäljningsorganisation och bedriver omfattande forskning. Den främsta motiveringen för att få till stånd industrier i övre Tornedalen är naturligtvis att ordna sysselsättning för de människor som bor där och att ekonomiskt utveckla denna landsdel. Eftersom det i förslaget förutsätts att ett par hundra arbetslösa skall beredas anställning av det finska bolaget och att lönerna skall vara i nivå med övriga norrbottniska gruvarbetares, kan det kanske tyckas att det skulle vara likgiltigt vem som står för gruvdriften. Men gruvdriften har ju också en allmän samhällsekonomisk och social betydelse. De aspekterna ryms inte inom min enkla fråga, men de motiveras ingående i vpk-motioner vid innevarande riksdag. De krav som motionsvägen ställs on statliga åtgärder för att överföra mineraltillgångar o.s.v. i samhällets ägo hänger nära samman med min fråga. Jag tackar än en gång för svaret och hoppas att jag kan tolka statsrådets uttalande i svarets sista mening som positivt även vad det gäller kaunisvaaramalmen.
Herr talman! Fru Marklund sade att hennes fråga till mig av kända skäl var allmänt formulerad. Jag kan tillägga att svaret på fru Marklunds fråga, av skäl som fru Marklund säkerligen begriper, också måste bli allmänt formulerat. Jag vill inte gå in på en offentlig diskussion om konkreta ekonomiska projekt. När sådana är färdiga att underställas riksdagen kommer detta att ske. Jag vill därför nu endast upprepa vad jag framhöll i avslutningen av mitt svar, nämligen att vi från regeringens sida gör allt vad som kan göras för att öka förutsättningarna för en lönsam malmbrytning i norra Sverige.

Herr talman! Herr Hedin har frågat, om jag vill medverka till att förbudet mot nattjakt med skjutvapen ändras så att berättigad jaktutövning inte försvåras eller omöjliggörs. De ändrade bestämmelserna om nattjakt, d.v.s. jakt under skymning och mörker, har föranletts av remissyttranden över jaktutredningens betänkande.
Herr talman! Herr Arvidson har frågat mig om jag är beredd att medverka till en sådan ändring av jaktstadgan att den tidigare gällande nattjakttiden återinförs. De ändrade bestämmelserna om nattjakt, dvs. jakt under skymning och mörker, har föranletts av remissyttranden över jaktutredningens betänkande.
Som skäl för ett utvidgat förbud mot nattjakt åberopades de risker för skadskjutning och vådaskjutning som är förenade med nattjakt samt behovet av bättre möjligheter att komma till rätta med det nattliga tjuvskyttet. I jaktstadgan har emellertid beaktats att jakt i vissa fall bör få ske efter solens nedgång.
Som skäl för ett utvidgat förbud mot nattjakt åberopades de risker för skadskjutning och vådaskjutning som är förenade med nattjakt samt behovet av bättre möjligheter att komma till rätta med det nattliga tjuvskyttet. I jaktstadgan har emellertid beaktats att jakt i vissa fall bör få ske efter so lens nedgång.
Med den nya syn på jakten som kommit till uttryck i stadgan har det dock tett sig naturligt att förbudet mot nattjakt får utgöra en huvudregel, från vilken dispens kan meddelas vid behov. Tillståndstvång för nattjakt har sedan länge med gott resultat tillämpats i flera län med länsstyrelsen som tillståndsmyndighet.
Med den nya syn på jakten som kommit till uttryck i stadgan har det dock tett sig naturligt att förbudet mot nattjakt får utgöra en huvudregel, från vilken dispens kan meddelas vid behov. Tillståndstvång för nattjakt har sedan länge med gott resultat tillämpats i flera län med länsstyrelsen som tillståndsmyndighet.
Antalet län med en sådan ordning utökades för övrigt för några år sedan efter framställning från jägarhåll. Med hänsyn till vad jag nu anfört finner jag inte skäl att för närvarande överväga ändring av de bestämmelser som åsyftas i interpellationen.
Antalet län med en sådan ordning utökades för övrigt för några år sedan efter framställning från jägarhåll. Med hänsyn till vad jag nu anfört finner jag inte skäl att för närvarande överväga ändring av de bestämmelser som åsyftas i interpellationen.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
Sålunda skriver t.ex. tidskriften Svensk Jakt i ledaren i det nyligen utkomna februarinumret bl.a.: » Vi skall därför denna gång inskränka oss till en granskning av det generella nattjaktförbudet.

Skymningstimmen är värdefull för jägarna och dessutom direkt nödvändig. för bl.a. följande fullt acceptabla jaktformer: sträckjakt på änder, vakjakt på rådjur, hjort och grävling, skytte: vid nattkvist på kråkfågel och duva, skytte på främst ungräv under sensommaren . Dessa slag av jakt är för framtiden beroende av ovissa dispensmöjligheter eller också helt kriminaliserade av den nya jaktstadgan. Ge-- mensamt för de uppräknade jaktformerna är att de samtliga tillhör den s.k. stilla jakten, vilket innebär ett minimum av störning i markerna. I samtliga fall, utom vid sträckskytte på änder, är skotten synnerligen enkla, i en del fall användes i växande omfattning kikarsik-- tesförsedda kulvapen, och riskerna för skadskjutning är mindre än vid de flesta andra jaktformer. Oavsett vilket slag: av jakt som utövas, med hund eller utan, har jaktens avslutning tidigare givit sig. av sig själv, då skymningen ca tre kvart efter solnedgången i regel är så tät, att jakten avbrytes. Ljusförhållandena kring solnedgången medger regelmässigt att fullt säkra skott avges. Varje lojal jägare måste därför i framtiden, dag för dag, minut för minut, hålla reda på tidpunkten för solens nedgång på den ort, där han befinner sig, och helst stå med klockan i handen under senare delen av efter-- middagen, eftersom det är en brottslig: handling att i goda ljusförhållanden skjuta ett vilt en minut efter dessa klockslag.

Det heter där bl.a.: » Vi har fått genomgripande ändringar i jaktlagen och jaktstadgan. Ett flertal av dessa är högst betänkliga, och de har satts i kraft så brådstörtat att det hela verkar överrumpling. —— Naturvård och viltvård har fått en mera framträdande plats än tidigare, så långt är det bra. Syftet att humanisera jakten är likaledes oantastligt. I övrigt bär författningstexten i en rad väsentliga avsnitt uppenbara spår av att författaren saknar de elementäraste kunskaper i jaktutövning.

För min del tycker jag att det är särskilt anmärkningsvärt att man inför en bestämmelse som inte har något som helst stöd hos de direkt jaktsakkunniga organen eller hos dem som direkt berörs av frågan, nämligen över en kvarts miljon jägare här i landet. Svenska jägareförbundet har t.ex. inte på något sätt medverkat — inte ens blivit tillfrågat om denna reform, enligt uttalande i en av de artiklar jag citerade. Vilka skäl finns då för ändringen? Ja, jordbruksministern säger att som skäl åberopats dels de risker för skadskjutning och vådaskjutning som är förenade med nattjakt, dels behovet av bättre möjligheter att komma till rätta med det nattliga tjuvskyttet. Jordbruksministern talar hela tiden om nattjakt och säger att tillståndstvång för nattjakt redan med gott resultat tillämpats i ett antal län — det gäller vissa län i södra Sverige samt Gotlands län. Men när jordbruksministern använder ordet nattjakt är det ju egentligen inte sådan det är fråga om, utan det är fråga om skymningsjakt. I de län som jordbruksministern avser har man tidigare fått jaga under en timme från solens nedgång, och det är just förbudet mot att nu jaga under denna timme som man reagerar så kraftigt mot, enligt min mening med all rätt. Man skulle nästan kunna tro att denna jaktstadga är skriven för tropikerna, där ju skymningen kommer nästan omedelbart efter det att solen gått ned, och inte för våra trakter med långa, ljusa kvällar, med lång gryning och lång skymning. Ju lägre solen står på himlen, såsom fallet är nu under vintertiden, desto längre blir också skymningen och gryningen. Därtill kommer snön, som ytterligare förbättrar ljusförhållandena. När det gäller de påstådda riskerna för olyckliga skott vill jag fråga jordbruksministern: Vilka bevis finns det för att det förekommit skadskjutning och vådaskjutning som berott på att det hittills funnits laglig mölighet att avlossa skott mot vilt under skymning? När, var och i vilken omfattning har något sådant inträffat? Det är klart att olyckor kan ha förekommit. Men finns det något som visar att frekvensen av sådana olyckor varit större under skymning? Det andra skäl som åberopas var allt så att det skulle bli lättare att komma till rätta med tjuvskyttet. Men kan detta verkligen bli lättare om man genom denna bestämmelse får de laglydiga jägarna att ge sig hem tidigare än vad de annars behöver göra? Blir det inte tvärtom så, att tjuvskyttarna får mycket större frihet och större möjligheter att vara ute i markerna utan att bli fast? Ledarskribenten i Jaktmarker och Fiskevatten, som jag nyss citerade, har anfört ett möjligt skäl för att detta förbud har kommit till stånd. För min del skulle jag kunna tänka mig att det är att betrakta som något av ett olycksfall i arbetet. Sådana kan ju inträffa, och personligen skulle jag vara fullt beredd att överse med olycksfallet, om det blir någon ändring som leder till vettiga förhållanden för jägarna. Och jag tror att alla jägare skulle se saken på det sättet. Det är därför min förhoppning att orden »för närvarande» i sista meningen av jordbruksministerns svar innebär att han i alla fall inte är främmande för tanken att så småningom göra en ändring här. Om det skulle vara fallet vill jag framhålla, liksom jag gjort i interpellationen, att bestämmelsen om en timme före och en timme efter inte anses vara tillräcklig, i synnerhet inte för sjöfågelsjakten. Här vid ostkusten och sannolikt även på andra håll bedrivs ju den jakten på det viset, att man går ut och sätter sig med vettar, uppstoppade eller konstgjorda fåglar, innan det över huvud taget är skjutljust. Man inväntar gryningen, och det bästa skyttet har man just när det blir så pass mycket gryning att man kan skjuta. Då först flyger fåglarna och man kan börja jakten. Ljuset är då fullt tillräckligt — ute på havet blir det mycket ljusare än inne på land. Fastän jag varit med så mycket är det svårt för mig att i efterhand exakt säga när den här tidpunkten inträffar i förhållande till solens uppgång, men jag är alldeles säker på att det rör sig om mer än en timme — jag har frågat många erfarna jägare som ansett att en och en halv timme bör räcka. Det finns också jägare som anser att den tiden är för liten, men jag tror att man skulle kunna vara till freds med en och en halv timme i detta fall. Enligt min mening är det angeläget att man inte stoppar en jakt, som inte på något sätt innebär risker för skadskjutning — det är mycket lättare att skjuta då, därför att fåglarna ofta simmar upp eller fäller i vettarna; senare på morgonen kan det bli fråga om betydligt svårare skott.

Det skulle alltså innebära att man får börja jakten tidigare än som är sagt i jaktstadgan. Dessutom behöver man få dispens i första hand för alla de speciella jaktformer som direkt nämndes i ledaren i Svensk Jakt.

Herr talman! Herr Hedin har varit vänlig att läsa långa stycken ur Svensk Jakt och ytterligare någon tidskrift. Självfallet följer vi med hur tidskrifterna behandlar våra förslag och ställningstaganden; därför innebar inte uppläsningen något nytt. Herr Hedin tycks utgå ifrån att Svenska jägareförbundet skall fastställa de tidpunkter när jakten får börja eller skall sluta. Jag måste säga att det nog är att förenkla saken litet om man tror att det här bara gäller att ta hänsyn till vad jägaren önskar, han som skall gå ut i markerna med hoppet att lyckas fälla ett villebråd. Också andra synpunkter måste naturligtvis beaktas när vi skall bedöma innehållet i den nya jaktstadgan. Jag skall ge ett exempel på de uttalanden som gjorts i detta sammanhang. Statens veterinärmedicinska anstalt ställer sig frågan huruvida humanitära synpunkter skall vara geografiskt betingade och i stort sett endast gälla älg och i mindre grad hjort, rådjur och annat vilt i fråga om risken för skadskjutning under ljusförhållanden som inte är jaktligt tillfredsställande. En sådan inställning är knappast hållbar och kan inte anses förenlig med nutida uppfattning om hur jakt bör bedrivas. Tillstånd till nattjakt synes också, framhåller anstalten, svårt att förena med stadgandet i jaktstadgan att jakt inte får bedrivas så att villebrådet tillfogas onödigt lidande. Herr Hedin frågade mig om jag över huvud taget kunde ange något exempel på att det förekommit olyckstillbud under skymningsjakt.

Man nämner exempel på olyckor och skadskjutningar som skett under dåliga ljusförhållanden. Det säges, att det förekommit olyckor vari älgar, hästar, kor och till och med en traktor varit inblandade. Nog förefaller det som om det skulle gå att finna exempel på att det skjutits under felaktiga premisser, att man till följd av dåliga siktförhållanden inte kunnat utöva jakten på ett riktigt sätt. Jag har en känsla av att både den redaktör som herr Hedin citerar och han själv föreställt sig att det ställningstagande, som departementet gjort beträffande tiden för när jakten får börja och skall sluta, skulle ha tillkommit liksom av en sinkadus, att det skulle vara någonting som vi själva hittat på. Jag fick intrycket att herr Hedin ville göra gällande att det närmast var ett misstag.

Denna bestämmelse har föreslagits av veterinärstyrelsen, statens veterinärmedicinska anstalt, som jag tidigare åberopat, och länsstyrelsen i Västerbottens län, och det finns flera organ i Västerbotten som har samma mening, likaså viltforskningsrådet. Inte vill väl herr Hedin göra gällande att man i dessa sammanhang inte skulle kunna göra en bedömning också utifrån vad som är jägarintresse? Dessa instanser har således velat gå längre i begränsning än vad som angivits i den nya stadgan. Men detta har fått vägas mot andra angelägna önskemål. Oavsett hur denna bestämmelse utformas kommer — det vågar jag säga — krångel och svårigheter att kvar stå, ty det finns mycket av detta på jaktens område. Det kommer vi inte ifrån, även om vi skulle ändra på denna lilla detalj. Men skulle det bli lättare, herr Hedin, om vi sade att jakten får pågå 11 ; timme innan solen går upp? Har man inte då ännu större behov av att stå med klockan i näven och kontrollera att man inte begår några fel? Jag tror att det för de flesta är enklare att se i almanackan när solen beräknas gå upp och ned, det bör inte vara så svårt. Vi har ju också, herr Hedin, medgivit att jakten får börja en timme före soluppgången. Då blir det ju ljusare och ljusare när jägaren ger sig ut och kanske upptäcker ett villebråd som han vill följa. Men på kvällen är det annorlunda. Då skymmer det efter hand, och då vore det allvarligare, ansåg vi, om man skulle ha kvar denna möjlighet till utsträckt jakt. Flera remissinstanser har påpekat de svårigheter som är förenade med jakt på kvällen. Vi har således tagit intryck av detta och därför, herr Hedin, anser jag att vi har ett ganska gott underlag för vårt ställningstagande i jaktstadgan i detta avseende.

Herr talman! Jag förstår självfallet att jordbruksministern måste ta hänsyn till alla de remissmyndigheter som har kopplats in. Men jag reagerade emot att det beslut som här har fattats går helt emot de direkt jaktsakkunniga organen, vilka bl.a. räknades upp i en av de ledare som jag citerade. Dessutom har man inte alls rådgjort med Svenska jägareförbundet i samband med att man övervägde att fastställa solens nedgång som en gräns. Det är bl.a. i det avseendet som jag är betänksam mot för att inte säga upprörd över det beslut som har fattats. I fråga om risken för skadskjutningar på grund av jakt efter solens nedgång åberopade jordbruksministern vissa remissmyndigheter. Det hade sagts att skott mot högvilt efter solens nedgång i vissa avseenden varit riskabla. Det är ju en kolossal skillnad mellan högviltjakt och småviltjakt. Jag har inte alls berört högviltjakten här. Jag har t.o.m. sagt i interpellationen att det kan finnas skäl att därvidlag få denna nya bestämmelse genomförd. Men när det gäller småviltjakten ligger det annorlunda till. Det är helt olika teknik att skjuta med kulvapen och med hagelvapen. Vad jag tycker är särskilt anmärkningsvärt är att man inför en bestämmelse som är så ytterligt opraktisk, nämligen att jakten skall avslutas vid solens nedgång. Man skall alltså veta varje dag, med hänsyn till att det kan vara mulet, att solen går ned klockan så och så just den dagen. Det varierar ju oerhört. Jag vet inte var man skall få reda på dessa uppgifter. Jag har sökt i många almanackor, och till sist hittade jag faktiskt en med uppgifter om solens uppoch nedgång. I olika kolumner uppges där tiderna för Stockholm, Göteborg, Lund 0. s. v. Den 1 februari gick solen ned klockan 16.01 i Stockholm, 16.33 — alltså en halvtimme senare i Göteborg, 16.37 i Lund och klockan 15.00 i Luleå. Men när gick solen ner på andra ställen, och var skall man få rätt på de uppgifterna? Den 1 februari gick alltså solen ned i Stockholm klockan 16.01. Den 15 februari går den ned klockan 16.37. Var skall man få fram uppgifterna för dagarna däremellan? Man kanske kan räkna ut det matematiskt, men det blir ju ett fantastiskt krångel, herr jordbruksminister, att exakt hålla reda på när det är tid att sluta jakten, om man vill vara laglydig. Jordbruksministern säger att det blir lika svårt om man tar en och en halv timme före och en och en halv timme efter vilket jag har föreslagit. Nej, visst inte, ty det säger sig självt att man slutar jakten när det inte med fördel går att skjuta längre. Den tid jag har föreslagit bör vara så anpassad att det inte kan råda någon tvekan i det avseendet. Vi har hittills litat på jägarnas eget omdöme. Också i fortsättningen bör vi kunna tro på att de slutar att skjuta när ljusförhållandena blir olämpliga. Tar man till tiden som jag har föreslagit, finns det ingen som helst anledning för den vanlige, lojale, omdömesgille jägaren att hålla på längre än så.

Herr talman! Jag tror att herr Hedin och jag kan tala mycket länge om detta problem. Vi vet alla att jaktfrågorna kan utlösa ett stort intresse. Ingen detalj kan lämnas åt sidan i sammanhanget. Herr Hedins resonemang om dessa tidpunkter och hans vidhållande av att hans ordning skulle bli bättre har jag ändock mycket svårt att följa honom i. Vore det så lyckligt, herr Hedin, att det inte gick att skjuta när det är mörkt, skulle vi inte behöva bekymra oss över detta. Vapnen är emellertid inte på något sätt kopplade till ljusförhållandena, och omdömet hos människor är inte alltid så gott som man skulle önska. Dessa bestämmelser är naturligtvis inte tillkomna för de lojala jägare som herr Hedin talar om. Det är ju inte i första hand för dem man fastställer stadganden, utan det är för alla, även för dem som behöver en anvisning om hur de skall uppträda. Inte skulle det bli lättare, herr Hedin, om man visste med sig att man kunde skjuta 12/> timme efter solens nedgång därför att det står så i författningen. Om det verkligen är mörkt vid denna tid, uppstår en mycket större oklarhet än om vi har knutit bestämmelsen till den tidpunkt då solen går ned. Denna regel innebär ju en viss begränsning i fråga om den tid då man kan utöva jakt i förhållande till vad som har gällt förut, men det finns möjligheter till dispens för sådan jakt som helst skall ske nattetid, vilket bör vara tillfredsställande. I flera länder har man den ordningen att jakten börjar vid soluppgången och slutar i solnedgången. Vi har det undantaget att man får börja en timme tidigare, och det kan vi ha anledning att vidhålla. Att vi skulle hamna i en så speciell, ny situation genom denna förändring har jag mycket svårt att tro. Enligt min mening har vi inom departementet goda kontakter med Jägareförbundet. Det har visst beretts tillfälle att yttra sig över dessa frågor; i det avseendet är tydligen herr Hedin inte riktigt underrättad. Som jag tidigare har nämnt kan det emellertid finnas vissa områden i jaktstadgan, beträffande vilka vi måste göra andra värderingar och tyvärr inte kan följa den uppfattning som Jägareförbundet pläderar för. Herr Hedin har nu kritiserat detta, men jag har inte blivit övertygad om att hans argumentering på den punkten är särskilt hållbar. Om vi har i minnet den nya utgångspunkten för jaktens bedrivande — den ökade hänsynen, önskan att så långt möjligt undvika att skadskjuta och vålla viltet lidande — som kommit till uttryck i den nya lagen, får också denna bestämmelse sin belysning.

Herr talman! Jag beklagar att jag inte lyckats övertyga jordbruksministern, och det tror jag inte att jag kan göra i fortsättningen heller — i varje fall inte i dag. Men när jordbruksministern säger att vi skall stifta lagar inte bara för de lojala, utan för alla de andra, reagerar jag verkligen mycket kraftigt. Det helt övervägande antalet jägare är dock lojala och skulle inte på minsta sätt missbruka en bestämmelse som förbjöd jakt enbart under tiden mellan 1 ! 2 timme före solens uppgång. De som sedan inte är lojala — det är ytterst få — utan skjuter på natten skall givetvis hållas kort. Då är det nattjakt och inte skymningsjakt, herr jordbruksminister. Jordbruksministern sade att detta är en viss begränsning. Det är en oerhörd begränsning! Bestämmelsen om tiden för jaktens avslutning är synnerligen opraktisk och dessutom är mång: former av jakt lämpliga just efter denna tidpunkt. Tag t.ex. det som nämndes i ledaren i Svensk Jakt, sträckjakt på änder, som inte kan bedrivas förrän efter solens nedgång. Jordbruksministern sade vidare att det skall lämnas dispens. Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga om jordbruksministern kommer att medverka till att dispens ges för t.ex. sjöfågeljakten så att den kan bedrivas på samma sätt som nu. För den övriga jakt som påtalats, bockjakt på rådjur, jakt på räv i skymningen o. s. v., hänvisar jag till vad som står i Svensk Jakt. I vissa länder finns andra bestämmelser, det är riktigt. I Danmark t.ex. är jakten slut vid solens nedgång. Där har man emellertid generellt undantag för bl.a. jakt efter sjöfågel, som får bedrivas 1'!/2 timme efter solens nedgång. Beträffande inkopplingen av Svenska jägareförbundet åberopade jag vad som står i ledaren i dess egen tidskrift: »Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att Svenska jägareförbundet — den helt dominerande jägarorganisationen i landet — inte medverkat till det nu gällande nattjaktförbudet. Förbundet har inte tillfrågats.» |
Herr talman! Jag vill erinra om vad jag tidigare har sagt, att nattjaktförbudet givetvis inte skall gälla utan undantag. Tvärtom är det meningen att nattjakt i regel skall få bedrivas efter t.ex. räv och mink. Vi har alltså utgått från att förbudet inte skall vara definitivt utan kunna anpassas till de intressen som föreligger. När herr Hedin i sin argumentering kommer in på sina egna specialområden och frågar mig om sjöfågel etc. kanske jag får erinra om att vissa remissinstanser har framhållit nödvändigheten att skydda just fåglarna som ett motiv för att jakten bör avbrytas vid solnedgången. Skånska jägarsällskapet framhöll t.ex. att det för skyddet av småviltstammarna var av stor betydelse att jakten avslutades vid solnedgången. Detta gäller inte minst fasanstammen, sade Skånska jägarsällskapet. Även för vildgässens vidkommande torde en begränsning av kvällsjakten vara påkallad. Jag skulle kunna nämna fler exempel men det tjänar inte mycket till att i detta sammanhang diskutera de enskilda arterna. I den del av landet som herr Hedin kommer från har man kanske en syn på dessa frågor och i andra delar av landet har man en annan syn på dem. När vi utfärdar en stadga som skall gälla för hela landet räknar vi naturligtvis med att länsstyrelserna i viss mån måste handlägga frågorna efter de förhållanden som råder inom olika län. Utgångspunkten är dock att vi i princip skall komma ifrån jakt under natten. Och nog borde det, herr Hedin, vara en fördel att det behövs ett dispensförfarande för jakt under natten. Om man hör ett skott smälla ute i markerna, då har man anledning att säga att nu händer något olagligt. Det är mycket svårt att konstatera detta i dag, när viss jakt är tillåten på natten.
Herr talman! Jag tar fasta på det sista som statsrådet sade och hoppas, att det också i framtiden kommer att bli dispensmöjligheter för sådan jakt som nu bedrivs och som inte kan anses vara clämplig. Det hade varit bättre att få en generell bestämmelse, som inte skulle nödvändiggöra så många dispenser som det nu måste bli, men tills vidare hoppas jag på denna dispensmöjlighet.

Herr talman! I riksdagen torde numera betydande enighet råda om att den allmänna varuskattens utformning har resulterat i icke önskvärda snedvridningar i konkurrenshänseende även mellan företag på den inhemska marknaden. Genom den nu aviserade mervärdeskatten torde flertalet av de olä genheter som vidlådit den allmänna varuskatten bortfalla. Om en övergång till mervärdeskatt således förväntas tillgodose ett flertal tidigare framförda önskemål kvarstår dock vissa spörsmål som kräver särskilt beaktande. Till dessa hör bl.a. undantagen från skattskyldighet för verksamhet, som staten eller kommun bedriver. Ett statligt eller kommunalt företag som tillverkar varor eller utför tjänster inte bara för egen räkning utan även för annan statlig eller kommunal inrättnings behov är således helt befriat från varuskatt. I praktiken bildar sålunda den offentliga sektorn -— staten, landstingen och primärkommunerna — i varuskattehänseende ett frihandelsområde, inom vilket myndigheterna kan handla med varandra och arbeta åt varandra utan att betala varuskatt, medan enskilda företag inte kan komma in på denna marknad utan att belastas med skatt. Eftersom den statliga verksamheten är rikt differentierad framstår detta förhållande som en allvarlig diskriminering av det enskilda näringslivet på områden där konkurrens kan förekomma.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

Herr talman! Det är nionde året i följd som vi från högerhåll framlägger denna motion om ändrad ordning för vissa, de s.k. småanslagens uppförande i budgeten. Vi har hittills inte vunnit gehör för denna rationalisering och koncentration av det stora antalet småposter i budgeten. tioner har vi emellertid gjort. Vi har uteslutit bilagorna med specifikationer över de anslagsposter som enligt vår mening borde sammanföras. Enbart dessa bilagor omfattade tretton sidor. Det rörde sig om sammanlagt omkring 230 anslagsposter »Omkostnader» och »Diverse utgifter» under 500000 kronor. Det är alltså ett avsevärt antal poster som skulle kunna sammanföras, varigenom en förenkling kunde åstadkommas. Vi har således gjort en besparing åtminstone i fråga om tryckningskostnaderna och har därvidlag föregått med gott exempel, eftersom syftet med vår motion ju bl.a. är att åstadkomma besparingar. I statsutskottets utlåtande i fjol — det hade samma nummer som årets utlåtande, nämligen nr 15 — erinrade utskottsmajoriteten om den utredning som pågick och som utfördes av statskontoret i samråd med riksrevi ring inom statsverksamheten. Det är möjligt att statsutskottet gjorde en sådan hänvisning även något år tidigare när denna utredning sattes i gång. Vad vi anfört i motionerna förutsattes, enligt vad utskottet då uttalade, komma under övervägande i samband med utredningsarbete, och därmed avstyrktes motionerna. I år förekommer dock inte detta åberopande av nämnda utredning, ty den är slutförd.

Enligt pressreferaten är principen för detta system en strävan till effektivitet på samma sätt som inom näringslivet. Chefen får en klumpsumma att röra sig med och har ekonomiskt ansvar för resultatet, vilket bör medföra ett starkare kostnadsmedvetande hos alla, bättre samordning, större balans och decentraliserat ansvar. För några dagar sedan fattade regeringen i konselj beslut om att programbudgetering skall prövas inom ett stort antal områden. Vad vi alltså eftersträvat med våra motioner i nio år men inte lyckats få förståelse för här i riksdagen vinner uppenbarligen terräng på andra håll utanför detta hus. Motionerna har följaktligen så till vida inte blivit utan resultat. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den vid statsutskottets utlåtande nr 15 fogade reservationen av herr Kaijser m.fl.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Björkman säger att högern under nio års tid har motionerat på denna punkt. Man har regelmässigt velat få till stånd en schablonsänkning av vissa omkostnadsanslag med 10 procent och det är detta vi har motsatt oss. Däremot har vi medverkat till programbudgetering och har inte heller varit ovilliga till rationaliseringar i syfte att skapa besparingar och större överskådlighet i budgeteringen. Herr Björkman hänvisar nu till att vi i utlåtandet i år anfört att det inte framkommit några nya skäl som motiverar ett ändrat ståndpunktstagande.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

Herr talman! Statsutskottets tredje avdelning har i år att behandla ett mycket stort antal motioner som rör arbetsmarknadspolitiska frågor, ett väsentligt större antal än vi haft under tidigare år. Det visar att intresset för arbetsmarknadspolitiken av kända skäl är särskilt stort just nu. En del tidningar har talat om en arbetslöshetspsykos, men det är enligt min mening att överdriva. Det intresse som här kommer till uttryck är väl ganska naturligt. Vi får återkomma till arbetsmarknadspolitiken i samband med den egentliga behandlingen av huvudtiteln, då vi har tillfälle att diskutera saken mer grundligt än nu, när det endast gäller ett detaljspörsmål. Redan nu finns emellertid anledning att understryka att det är ytterst angeläget att arbetsmarknadsmyndigheterna förfogar över medel för att effektivt hjälpa dem som av olika anledningar blir arbetslösa. Löntagarna i vårt land har lyckligtvis förhållit sig välvilliga till nödvändiga strukturrationaliseringar trots att dessa medför minskad sysselsättning och, åtminstone tillfälligt, arbetslöshet. Men förutsättningen för att denna positiva inställning skall bestå är att löntagarna får tydliga bevis på att vi är beredda att göra vad som kan göras för att omställningen skall medföra så små olägenheter som möjligt för dem som närmast berörs.

Utskottsmajoriteten anför att tillgängliga ytterligare uppgifter om den registrerade arbetslösheten och en därpå grundad bedömning av utvecklingen enligt utskottsmajoritetens mening inte nu kan motivera en medelsanvisning utöver Kungl. Maj:ts förslag. Det är väl ett påstående som man kan ha delade meningar om. Antalet vid arbetsförmedlingen anmälda arbetslösa uppgick i mitten av januari i år till 64 366 personer. Antalet personer i beredskapsarbeten var 18 417 och under omskolning 30 172. Tillsammans utgör dessa grupper i runt tal 113 000 personer. Man kan väl inte hävda att alla dessa är arbetslösa, men siffrorna ger dock ett begrepp om omfattningen av de besvär som vi har med sysselsättningen just nu. De som är anmälda som arbetslösa och de som sysselsätts i beredskapsarbeten utgör tillsammans omkring 82 000 personer. Av dessa har alltså inte mer än en fjärdedel kunnat placeras i beredskapsarbeten. Det är svårt att göra gällande att det är ett tillfredsställande resultat. När man tar del av arbetslöshetssiffrornas utveckling visar det sig också att ökningen av antalet personer i beredskapsarbete ingalunda kunnat hålla jämna steg med ökningen av antalet anmälda arbetslösa från december 1967 till januari 1968. Antalet arbetslösa har nämligen stigit från 43 315 till 64 366, d.v.s. med nära 50 procent, medan antalet personer i beredskapsarbete bara har ökat från 16 386 till 18 417, vilket innebär en ökning med knappt 13 procent. Det kan säkerligen påvisas att också andra omständigheter än brist på medel medverkar till att beredskapsarbeten inte kunnat tillkomma i takt med stegringen av arbetslösheten, men att förhållandet inte är tillfredsställande bör vi ändå kunna enas om. Även utskottsmajoriteten tycker jag borde ha kunnat konstatera detta. I början av mitt inlägg talade jag något om strukturomvandlingen inom näringslivet. Härtill kommer att vi befinner oss i en konjunktursvacka och att det inte finns några säkra tecken på konjunkturuppgång, i varje fall inte under första hälften av år 1968. En betydande del av arbetslösheten kan naturligtvis skrivas på konjunkturens konto. Åtgärder för att komma till rätta med den sortens arbetslöshet bör vidtas snabbt och i första hand så att de verkar redan under innevarande budgetår. Vi har lagt fram flera förslag avsedda att förbättra sysselsättningen just under första hälften av år 1968. Ett annat förslag i samma syfte, som vi också skall behandla i dag, gäller höjning av anslaget på tilläggsstat till företagareföreningarna. Andra yrkanden med samma motivering kommer riksdagen att få ta ställning till senare. Jag upprepar vad jag sade tidigare, nämligen att det säkerligen är av betydelse för stämningen bland de arbetslösa att riksdagen själv tar initiativ och inte endast väntar på förslag från regeringen. Det kan inte heller göras gällande att de arbeten det här är fråga om, vägarbeten, inte är en produktiv sysselsättning. Med dessa ord vill jag, herr talman, yrka bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! De pengar som det här är fråga om skall anvisas av bilskattemedel, och det är meningen att man skall använda dem för att ytterligare upprusta vägarna. Mittenpartierna föreslår en höjning med 50 miljoner kronor i förhållande till Kungl. Maj:ts förslag. Man kan kanske fråga sig, om så mycket pengar verkligen kan användas för vägbyggande. Planeringsläget i fråga om vägbyggande torde emeller tid vara sådant att det ger möjligheter att utöka arbetena så pass mycket. Man hör ofta sägas att det inte är så alldeles lämpligt att anordna beredskapsarbeten på vägarna på grund av att arbetena sysselsätter så få personer och att antalet dagsverken därför blir lågt. Detta var säkerligen tidigare riktigt. Men man bör erinra sig att den nya typ av beredskapsarbeten på vägarna som nu praktiseras innebär att arbetsplatserna blir relativt stora, varigenom man får större möjligheter att utnyttja de manuella insatserna än tidigare, då de arbetsplatser där beredskapsarbete utfördes var mycket små och punktvis insatta på skilda håll i landet. Den nya typen av beredskapsarbeten kan också ha den inverkan, att samtidigt med att många som inte längre har kvar sitt gamla arbete får sysselsättning, så sysselsätts ganska många arbetare inom andra områden, där sysselsättningen kanske inte helt avbrutits men ändå är sviktande. Jag tänker framför allt på transportsidan men också på materialsidan. Man måste komma ihåg att vi här i landet för närvarande har ett relativt stort icke utnyttjat maskinkapital för vägbyggande, vilket kan komma till användning vid beredskapsarbeten på vägarna samtidigt som de människor som har förlorat sitt ordinarie jobb ges sysselsättning. Även utskottet är givetvis oroat av läget, och dess skrivning andas också en viss osäkerhet. Detta är naturligt. Läget har inte heller förbättrats sedan utskottets utlåtande skrevs, utan det torde i stället snarast ha försämrats. Det skulle vara märkligt om inte inom en mycket nära framtid förslag kommer att avges som visar att vad utskottet skriver är förståndigt. I utlåtandet står nämligen, att om det uppkommer »opåräknade» — nåja, ordet »opåräknade» är det kanske inte särskilt förståndigt att använda i detta samman hang — »behov av ytterligare medel» på denna sektor, så kan dessa tillgodoses genom förslag om ytterligare utgifter på tilläggsstat II. Reservanterna menar väl, att många tecken tyder på att det finns anledning att också på detta område komma till snara beslut och att ytterligare medel därför snarast bör anslås. Det skall bli intressant att få höra av utskottets talesman huruvida det inte är riktigt att det inom en mycket näraliggande tid kommer att krävas medel utöver vad utskottsmajoriteten här har tillstyrkt. Genom bifall till den reservation som föreligger kan vi redan i dag åstadkomma en gardering härvidlag. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! I anledning av detta utskottsutlåtande beträffande tilläggsstat II föreligger en reservation. Jag tror det är viktigt att påpeka, att Kungl. Maj:t i proposition nr 2 föreslår att sammanlagt 160 miljoner kronor skall användas till allmänna och särskilda beredskapsarbeten. Den av Kungl. Maj:t föreslagna höjningen ligger till största delen på vad vi nu kallar särskilda beredskapsarbeten, som skall ordnas för svårplacerad äldre arbetskraft och för den arbetskraft som är lokalt bunden. Tillsammans med det belopp som <arbetsmarknadsstyrelsen hade till sitt förfogande vid budgetårets ingång uppgår tillgängliga medel till 608 miljoner kronor. Propositionen bygger på det förslag som arbetsmarknadsstyrelsen har inlämnat och som har bedömts vara realistiskt. 245 miljoner kronor härav har föreslagits bli avräknade mot bilskattemedel, d. v. s. användas till vägoch gatubyggnadsarbeten. Av beloppet 245 miljoner kronor ligger 170 miljoner kronor på anslaget till allmänna beredskapsarbeten. Utskottets majoritet tillstyrker bifall till propositionens förslag. Reservanterna vill ha ytterligare 50 miljoner kronor anvisade till allmänna beredskaps arbeten. Som argument hänvisar man till vad som framhållits i motionerna, nämligen att sysselsättningen har försämrats sedan Kungl. Maj:t gjorde sin bedömning och att en ökning av vägbyggandet inte bör hämmas av brist på medel. Ett bifall till utskottsmajoritetens förslag innebär att medel ställes till förfogande för tre miljoner dagsverken i beredskapsarbeten. Detta är mer än en fördubbling från föregående år. Såsom herr Gustafsson i Kårby redan sagt anser vi det vara riktigt att om så behövs uppta ytterligare erforderliga medel på tilläggsstat II senare i vår. För min del är jag liksom herr Gustafsson i Kårby övertygad om att anslagsäskanden på tilläggsstat II kommer att göras. Det finns en hel del arbeten på gång vilka måste leda till yrkanden om större anslag. Inom utskottet vill vi dock att man skall ta ställning till dessa saker först när möjligheter till en säkrare bedömning föreligger. Om man i likhet med herr Gustafsson i Skellefteå gör en bedömning på grundval av antalet arbetslösa den 15 januari, föreligger risk för att denna beräkning inte står sig den 15 februari. Arbetslösheten i januari kan ha påverkats av väderleksförhållanden och en hel del andra saker. Utskottsmajoriteten anser därför att man skall vänta med bedömningen till dess att man har säkrare uppgifter. Herr Gustafsson i Skellefteå nämnde att det föreligger flera partimotioner än den nu behandlade, som syftar till anvisande av medel till arbetsmarknadsbefrämjande åtgärder. Man föreslår bl.a. anvisning på tilläggsstat av 100 miljoner kronor för beställningar avseende bistånd till u-länderna. Folkpartiet vill ha medel till ytterligare beställningar för kommunal verksamhet, och enskilda mittenpartister vill beställa försvarsmateriel i beredskapssyfte för 50 miljoner kronor. Man kan ju fråga sig, om det finns någon gradering av dessa önskemål och om man gjort upp någon rangordning eller om det bara är fråga om olika förslag. Herr Gustafsson i Skellefteå säger att många motioner har väckts i arbetsmarknadspolitiska frågor och att intresset för arbetsmarknadspolitiken är särskilt stort. Att intresset är stort bör vi hälsa med tillfredsställelse. Den som upplevt folkpartistisk arbetslöshetspolitik med 4:20 kr. i veckan i kontantunderstöd hälsar med glädje den omsvängning som ägt rum. Jag ser den som ett bevis både på ett gemensamt intresse för att genom omskolningskurser, beredskapsarbeten = etc. hjälpa dem som drabbas av strukturomvandlingen och som kanske ogärna flyttar från sin bygd och på viljan att bedriva en allmän arbetsmarknadspolitik som syftar till att åstadkomma full sysselsättning.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
Herr talman! Jag vill erinra om vad jag sade i mitt förra anförande, att om endast 18 000 av 82000 arbetslösa sysselsättes i beredskapsarbete är det inte något särskilt gott resultat. Det är tydligt att denna verksamhet behöver ökas även om arbetslöshetssiffrorna inte stigit sedan den 15 januari, vilket de kanske inte har gjort. Anledningen till att jag begärde ordet var emellertid talet om folkpartiets omsvängning i denna fråga — något som jag hört påstås flera gånger, senast av statsministern i remissdebatten. Det har varit svårt för mig att få klarhet i när denna omsvängning skulle ha ägt rum, men statsministern förlade den till 1962 då vi skulle ha intagit en snäv hållning mot arbetsmarknadspolitiken. 1962 hände faktiskt någonting. Vi väckte nämligen då en motion om utredning av arbetsmarknadsfrågorna. Dessförinnan hade frågorna utretts i en de legation för vilken jag var ordförande, och jag blev ganska häpen när jag hörde att den motionen kunde användas som bevis för att vi var negativt inställda till arbetsmarknadspolitiken. Jag har därför efteråt läst igenom motionen, och jag kan försäkra att den är klart positiv till en modern arbetsmarknadspolitik. är det denna motion som också herr Fagerlund syftar på har det inte skett någon omsvängning alls.

Herr talman! Jag syftade inte alls på vad herr Gustafsson i Skellefteå nu tog upp; jag konstaterade endast att jag hade upplevt kanske inte folkpartistisk men liberalistisk arbetsmarknadspolitik med 4:20 kr. i veckan i kontantunderstöd.

Herr talman! Föreliggande motioner anknyter till den s.k. KSA-utredningens förslag om kontant omställningsbidrag. Sådant bidrag skulle enligt för slaget utgå till personer, som fyllt 60 år och inte har folkpension eller liknande och som efter viss anställningstid oförskyllt drabbas av arbetslöshet. Vid långvarig anställning skulle åldersgränsen efter arbetsmarknadsstyrelsens beslut kunna sänkas till under 60 år vid arbetslöshet i samband med nedläggning av eller bestående driftsändring hos vederbörande företag. Herr Erik Filip Petersson m.fl. har i ett särskilt yttrande till utredningens betänkande framhållit, att det inte finns skäl att från möjligheterna att erhålla omställningsbidrag utesluta stora grupper av människor, t.ex. småföretagare, lantbrukare, entreprenörer och underleverantörer, vilka blivit utan arbete och utkomstmöjligheter på grund av omständigheter över vilka de själva inte kunnat råda. I motionerna har vi föreslagit, att en mycket begränsad grupp skulle komma i fråga för omställningsbidrag, nämligen de fiskare som drabbats av antikvicksilverpropagandan, sannerligen en sak som de själva inte haft möjligheter att påverka men som drabbat många av dem mycket hårt, speciellt dem som är över 60 år. Tillgängligt material visar, att en mycket stor del av dessa fiskare befinner sig i denna åldersgrupp. Vi anser att denna grupp mycket väl skulle kunna inrangeras bland dem som arbetsmarknadsstyrelsen skulle äga förklara berättigade till omställningsbidrag. Hade t.ex. fiskarna runt Vänern varit sammanslutna till ett driftföretag och anställda i detta, så skulle enligt KSA-utredningens förslag omställningsbidrag utgå till dem. Detta belyser hur litet det är som avgör, om vederbörande skall komma i fråga för bidrag eller inte. Faktum är att de drabbade i båda fallen har samma svårigheter. ser vi motionärer att det är en rättvisefråga, att alla som oförskyllt drabbas av sysselsättningssvårigheter skall ha möjligheter att erhålla denna samhällets hjälp, oavsett anställningseller arbetsform. Utskottet anser att riksdagen bör pröva frågan om kontant stöd till vissa arbetslösa i ett sammanhang och anser det olämpligt att nu gå in på den sakprövning som ett bifall till motionerna skulle kräva. Jag förutsätter, herr talman, att utskottet i sak är positivt inställt till motionernas syfte, något som kommer att visa sig den dag ett förslag i ärendet föreligger. Jag vill gärna ha denna uppfattning bekräftad av utskottets talesman. Riksdagens arbete är som vi alla vet formbundet; det följer gärna vissa linjer, och man går ogärna utanför de linjerna. Förhoppningen att man skulle vara beredd att acceptera en ovanlig men enligt vår mening ingalunda omöjlig ärendesgång — vilket ju ett bifall till motionerna skulle innebära — var kanske därför överdriven. Då den aviserade propositionen beräknas komma att lämnas till riksdagen redan i slutet av innevarande månad — närmare bestämt den 27 februari 1968 — och det i samband därmed blir anledning att återkomma till denna angelägna delfråga i ett större komplex, som sannerligen också det är angeläget, har jag, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Utskottet har uttalat att det är svårt att pröva detta förslag nu, och att skriva och begära ändringar i en proposition som man beräknar skall läggas fram den 27 februari, d.v.s. om en vecka, tror utskottet är utsiktslöst. Däremot kan man väl säga att detta är något som skall prövas, och vi hoppas väl alla att de som drabbats av oförvållad arbetslöshet skall få ett så gott bidrag som möjligt. Med den förhoppningen yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kanske måste förtydliga mig för att få det positiva besked i sakfrågan som jag efterlyste av utskottets talesman. Kan jag tolka det besked som nu lämnades som en positiv inställning i sak?

Herr talman! Vi har ju inte tagit upp sakfrågan till någon större debatt, och det finns väl många aspekter på den. Men jag tror att man skall hålla frågan öppen och försöka göra så mycket som möjligt för alla som drabbas av omställning och för svårplacerad arbetskraft så att de på något sätt kommer med i det allmänna stödet.

Herr talman! Det förslag vi här behandlar avser sysselsättningsfrämjande åtgärder som vi anser det vara motiverat att vidta redan under innevarande budgetår. Förslaget om att höja lånetaket för direktlån från företagareföreningarna till 150 000 kronor fr.o.m. 1 mars 1968 och att i samband därmed höja anslaget till företagareföreningarnas låneverksamhet med 20 miljoner kronor har alltså tillkommit därför ati denna låneverksamhet har en sysselsättningsfrämjande effekt och därför att det är angeläget att föreningarna så snart som möjligt får besked om förändringen. Det är alldeles klart att det är vär defullare om beslutet träder i kraft fyra månader tidigare än vad som kan bli fallet om man väntar med att fatta beslut tills propositionen om företagareföreningarnas organisation kommer. Utskottet anser nu tydligen, kan jag läsa mellan raderna, att en höjd gräns för direktlånen skulle innebära att man föregriper behandlingen av propositionen, som ju beräknas avlämnas i mitten av mars. Det kan man möjligen hävda, om man är osäker om huruvida denna gräns behöver höjas. Men det är vi inte. Vi är på det klara med att den bör höjas. Därför kan ett beslut om höjning ingalunda innebära att man går händelserna i förväg. Gränserna för direktlånen har ju varit desamma ända sedan 1960. Det förefaller alldeles tydligt att det är motiverat med en höjning. Det är inte endast försämringen av penningvärdet sedan 1960 som motiverar detta, utan även den ökning av kraven på maskinutrustning och lokaler som ägt rum under tiden sedan dess. Det kan ju inte heller bestridas att de mindre företagen har stor betydelse ur både produktionsoch sysselsättningssynpunkt. De fusioner och de samarbetsavtal som förekommer i stor utsträckning just nu, i större utsträckning än tidigare, är ju led i en övergång till större enheter på vissa betydelsefulla områden inom näringslivet. Men denna förskjutning mot större företag får inte tolkas som om de mindre företagen skulle komma att försvinna eller förlora i betydelse. Det kommer nog att finnas lämpliga arbetsuppgifter i fortsättningen även för den företagsformen. Även dessa företag behöver kapital för rationalisering av verksamheten och för de förändringar som utvecklingen kan komma att framtvinga. Det är därför motiverat att understödja de mindre företagens rationalisering och utveckling, och det sker bl.a. genom att ge större resurser till företagareföreningarna. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! I föreliggande motioner som statsutskottet har behandlat i sitt utlåtande nr 27 tar vi motionärer upp frågorna angående höjning av lånetaket och ökat kapitaltillskott till hantverksoch industrilånefonden. Herr Gustafsson i Skellefteå har ju redogjort för våra förslag och framhållit att vi vill ha en höjning upp till 150 000 kronor av lånetaket på företagareföreningarnas direktlån och 20 miljoner kronor på tillläggsstat II till hantverksoch industrilånefonden. Det har ju i olika sammanhang hävdats, och det med all rätt, att de mindre och medelstora företagen har utomordentligt svårt att på ett tillfredsställande sätt ordna sin kapitalförsörjning. Mot bakgrunden av dessa företags minskade självfinansieringsgrad utgör företagareföreningarnas kapitalutlåning från statens hantverksoch industrilånefond ett mycket viktigt komplement för deras kapitalförsörjning. De mindre och medelstora företagen är från såväl produktionssom sysselsättningssynpunkt av utomordentligt stor betydelse för vårt land. Därför måste det vara en framsynt planering att på olika sätt underlätta rationalisering och utveckling av denna företagsgrupp. De mindre och medelstora företagen spelar alltså en mycket betydelsefull roll i vårt samhälle och behöver därför en bättre ordnad kapitalförsörjning, detta inte bara därför att de svarar för en stor del av produktionen och sysselsättningen utan också därför att de i så hög grad leder den tekniska utvecklingen. Detta påstående kan kanske verka överraskande, men undersökningar i Amerika har visat, att det faktiskt ligger till på det sättet. I undersökningarna har också redovisats skälen för att de mindre företagen ofta har större förutsättningar än de stora koncernerna då det gäller nyskapande. Det finns en naturlig tendens inom de stora företagen och deras utvecklingsoch forskningsavdelningar att i första hand syssla med marginella förbättringar av tidigare produkter och produktionsmetoder. Helt avvikande idéer har svårt att göra sig gällande i en stor organisation; nya uppslag och idéer fastnar lätt på vägen i administrationen. Det är vid lanserandet av nyskapande idéer som det lilla företaget har ett övertag. Ser man på utvecklingen i Sverige kan man också konstatera, att många storföretags köp av mindre företag har berott på att de velat komma över de mindre företagens produkter och produktionsidéer. Utskottet framhåller i utlåtandet, att beslut om lånebeloppsgränserna och anslag till statens hantverksoch industrilånefond bör behandlas i samband med den väntade propositionen om företagareföreningarnas organisation och verksamhet. I dagens besvärliga arbetsmarknadsläge finns det enligt min mening alla skäl till att dels höja lånetaket, dels stärka statens hantverksoch industrilånefond. Företagareföreningarna kan kanske på ett helt annat sätt än de andra, statliga kreditorganen snabbt se till att det lämnas kapital till företagen. Nu ligger lånegränsen vid 75000 kronor. Skall ett företag bygga nytt eller investera på annat sätt och det kostar över 75 000 kronor blir det i regel fråga om industrigarantilån, och det tar rätt lång tid innan dessa blir godkända. Handläggningstiden är litet för lång och ofta gäller det aktuella projekt som av sådana orsaker måste falla. Herr talman! Jag vill härmed yrka bifall till reservationen av herr Nyman ms Il;

Herr talman! När det gäller denna fråga kan man väl säga att ett bifall till utskottets förslag inte innebär ett sakavgörande. Utskottet har bara tagit ställning till den del av frågan som påverkar medelsanvisningen på tilläggsstaten, d.v.s. en höjning senast den 1 mars i år av företagareföreningarnas tak för direktlån. Detta betyder att sakfrågan står öppen för avgörande i samband med den särproposition om företagareföreningarna som väntas i vår — kanske redan i mars månad. Jag vill påminna om att 1967 års riksdag beslutade att skjuta på frågan med anledning av den då pågående utredningen, som nu varit ute på remissbehandling. Skälen för att avvakta ett beslut i frågan är desamma i dag. Av reservationen framgår det också att inte heller reservanterna är så säkra, ty de skriver »— — — nu förordar gälla fr.o.m. den 1 mars 1968.» Kanske även de behöver ta sig ytterligare en funderare innan det slutgiltiga avgörandet träffas. Jag skall kanske också påminna om att utredningen föreslog en höjning till 100 000 kronor, och det fanns inga reservationer på den punkten. Bland andra deltog från mittenpartierna herrar Stefanson och Torsten Andersson i första kammaren. Till slut bara en ytterligare anmärkning! Kommerskollegium kan redan nu bevilja lån på belopp över 75 000 kronor. Herr talman! Härmed ber jag få yrka bifall till utskottets hemställan.